Herr talman! Jag skulle ha kunnat inskränka mig till att instämma i herr Lidgards anförande, men jag vill i alla fall säga ytterligare några ord särskilt med hänsyn till att många kan uppfatta skolöverstyrelsens yttrande så, att betygssystemet fungerar i stort sett tillfredsställande och att endast en del småjusteringar behöver göras. Nu upplevs betygen, som också har sagts, som ytterligt avgörande för elevernas möjligheter att komma med i fortsatt utbildning på gymnasiestadiet eller inom den högre utbildningen. För oss, som är ledamöter i kompetensutredningen, är en av de mera avgörande frågorna hur man skall bära sig åt för att få betygen inte bara att bli någorlunda rättvisa utan också att uppfattas som rättvisa. Teoretiskt löser man detta problem genom den relativa betygsättningen kanske bättre än genom en absolut betygsättning. Det är väl också anledningen till att ingen i dag yrkar på en direkt återgång till det gamla betygsättningssystemet. Praktiskt är väl frågan fortfarande öppen om detta är den rätta vägen att gå fram. Skolöverstyrelsens chef uttalade ju vid avdelningens sammanträde, att han i princip inte såg något hinder emot att det skulle bli diagnostiska standardprov i alla ämnen i alla klasser, och det har jag för min del uppfattat som ett löfte att man är beredd att arbeta i den riktningen. Det råder väl ingen tvekan om att detta kommer att underlätta betygsättningen för lärarna i hög grad. En stor svårighet med hela betygsättningen är de två skilda riktlinjer, som lärarna skall tillämpa när de skall sätta betygen. Skall betygen uppfattas som diagnostiska eller prognostiska? Sett ur urvalssynpunkt när det gäller tillträde till högre utbildning är det av intresse att de är prognostiska, men enligt anvisningarna skall de vara diagnostiska, dvs. de skall täcka in vad vederböran de elev har läst under hela det föregående läsåret, även om man skall lägga en viss tyngdpunkt vid vad eleven inhämtat under den senare delen av läsåret. Det måste bli en subjektiv bedömning från lärarens sida, eftersom han skall relatera betyget till en hel årskurs. Ett exempel på den verkliga svårighet vi möter när vi skall diskutera dessa frågor är grekiskans ställning. Skolöverstyrelsen har i detta fall sagt, att det ju inte är rimligt att de som läser grekiska skall följa den relativa skalan, dvs. från 1—5 helt ut. Vi kan nämligen anta att det är de duktigaste eleverna som går den helklassiska linjen, och då bör det lämpligen bli en annan grupp som de skall relateras till när det gäller detta ämne. Kommer exempelvis medelbetyget för de helklassiska studerandena att vara 3,5, skall medelbetyget för dem som läser grekiska i skolan vara 3,5. Det är ju här fråga om en relativt liten grupp. Man kan utan tvekan med ännu större fog föra fram samma synpunkter när det gäller betydligt större grupper. Detta är förhållandet när det gäller den vanliga kursen eller den särskilda kursen i engelska, och samma är förhållandet när det gäller matematiken, men i dessa fall har det inte skett något undantag. Jag nämner detta för att belysa vilka utomordentliga svårigheter det visar sig att det finns när man i praktiken skall tillämpa den relativa betygsskalan. Jag har inte yrkat på någon fortsatt utredning, eftersom jag vet att kompetensutredningen kommer att kontinuerligt följa dessa frågor och kanske kan komma att framlägga förbättringsförslag för att betygen skall kunna ge det prognosvärde, som de är avsedda att ha för de studerande vid tillträde till högre utbildning.

Herr talman! I statsutskottets utlåtande nr 154 har man buntat ihop en mängd motioner som sedan utsatts för en kollektiv avrättning. I denna bunt befinner sig också motionerna 1:138 och II:176, som jag i egenskap av motionär vill säga några ord om. Vi har i motionerna hemställt om en parlamentarisk utredning rörande utformandet av en, som vi uttrycker det, samhällets totala vårdpolitik för den enskilda människans vård och omhändertagande. I detta sammanhang vill vi ha en särskild prövning angående frågan om införandet av ett gemensamt huvudmannaskap för den slutna åldringsvården och åldringssjukvården. Vi vill även ha en översyn angående finansieringen av samhällets olika vårdformer, där bl.a. frågan om en arbetsgivaravgift för hälsooch sjukvårdens finansiering också bör diskuteras. Först vill jag erinra om att det är omfattande reformer som på senare tid genomförts från såväl statsmakternas som landstingens och primärkommunernas sida i syfte att minska splittringen på vårdområdet. Som exempel kan nämnas landstingens övertagande av mentalsjukvården och provinsialläkarväsendet. Vi har emellertid den uppfattningen, att en ytterligare samordnad sjukvård bör göra det möjligt att ännu mer förbättra åtgärderna för den enskilda människans vård och trygghet. Man tvingas nämligen konstatera att det alltjämt råder en splittring på vårdområdet, som inte kan anses förenlig med en progressiv socialpolitik inom ramen för ett föränderligt samhälle. Jag tillåter mig, herr talman, att med några exempel belysa den alltjämt rårande splittringen på detta område. Den gravida kvinnan har under havandeskapstiden rätt till förebyggande mödravård genom landstingets försorg, och förlossningen äger normalt rum på sjukhus, där även landstinget är ansvarigt för vården. Spädbarnen kontrolleras under den landstingskommunala förebyggande barnavården.

En liknande uppsplittring på olika huvudmän finner man i vad gäller nykterhetsoch kriminalvården. Vad som emellertid framstår som mest besvärande är det dubbla huvudmannaskapet för ålderingsvården, som åligger kommunerna, och åldringssjukvården, som är en landstingskommunal uppgift. Gränsen mellan vad som är ett normalt åldrande och vad som kan betraktas som en sjukdom på gamla dar är ju i hög grad flytande, vilket tyvärr får till följd att den vårdsökande ofta kommer i kläm mellan de olika myndigheternas vårdansvar. Mycket talar för att en samordning på detta område så småningom tvingar sig fram. I detta sammanhang kan jag hänvisa till det frivilliga samarbete som på senare tid kommit till stånd inom vissa landstingsområden, där vi bl.a. i Skaraborgs län har fått en överenskommelse mellan primärkommunerna och landstinget beträffande skötseln av åldringsvården, som vi väntar oss mycket av för framtiden. Vad slutligen gäller finansieringen av omvårdnaden av den enskilde medborgaren finns det enligt vår mening all anledning att se med nyktra ögon och mindre dramatiskt på vårdproblemen inför perspektivet med allt snabbare stegring av kostnaderna såväl personellt som penningmässigt. Kostnadsstegringen kan väl utan överdrift betecknas som enorm på detta område. Om ett landsting exempelvis bygger ett nytt sjukhus i dag, som kostar mellan 40 och 50 miljoner, dröjer det inte så värst många år förrän den årliga driftkostnaden för detta sjukhus är uppe i snart sagt samma belopp. Man kan drastiskt uttryckt säga, att man köper det där sjukhuset en gång varje år framöver. Därför finns det anledning att se med stort allvar på dessa frågor. Då är enligt vår mening införandet av en arbetsgivaravgift för hälsooch sjukvårdens ! finansiering inte otänkbart, eftersom vi nu godkänner det systemet då det gäller den öppna vården i viss utsträckning. När provinsialläkaren besöker oss i hemmet får vi ett läkarvårdskvitto av honom, och på det får vi ut ersättning genom sjukkassan, där arbetsgivaravgiften ligger till grund. Ett sådant system är därför inte otänkbart när det gäller den slutna vården. Här kan jag erinra om att Skaraborgs läns landsting vid årets kongress i Landstingsförbundet har fört fram en motion angående statlig översyn av finansieringen av hälsooch sjukvården. Jag får väl hoppas, herr talman, att motionen inför detta forum kommer att få en välvilligare behandling än vår motion här i riksdagen nu har fått. Jag har, herr talman, följaktligen inget yrkande.

Herr talman! Det har ju här alldeles nyss uttalats viss kritik mot stelbenthet i utskottet. Det har även nämnts vem som egentligen är den drivande när det gäller företagshälsovårdens samordning med den samhälleliga sjukoch hälsovården. Det är klart att man kan ha olika uppfattningar om detta. Något ointresse från utskottet har i varje fall inte förelegat. Utskottet har dock när det gällt detta ärende liksom alla andra ärenden ansett det angeläget att beakta resultaten av pågående utredningar, att se vilka förslag dessa utredningar avlämnar och att därefter i sedvanlig ordning fatta beslut. Riksdagen brukar ju förfara på det sättet.

Vidare har, såsom herr Werner påpekade, förhandlingar i frågan pågått mellan Arbetsgivareföreningen och Landsorganisationen. Förhandlingarna har nått ganska långt och man har kommit överens om en hel del. Man tänker sig att ytterligare något skall kunna göras.

Om det sedan är kommunistiska motioner eller fackförbundens påstötningar som fått det hela att bli så som herr Werner nu beskriver förhållandena är tämligen likgiltigt. Det angelägna är att någonting kommer att ske, och det är vi nog litet var förvissade om skall bli fallet. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! I förra veckan hade vi här i kammaren en debatt mellan socialministern och herr Lundström angående sjukvårdskrisen. Statsrådet redogjorde för allt som under de senaste åren åtgjorts för att komma till rätta med dessa problem och ville såsom sin mening anföra, att det egentligen inte fanns något underlag för att tala om vårdkris inom den svenska sjukvården. Statsrådet ville även t.o.m. antyda att folkpartiet överdrev besvärligheterna. Herr Lundström erinrade om vad som inte hade gjorts men som borde ha gjorts och sade att förhållandena i dag fortfarande är mycket besvärande för sjuka av många olika kategorier. Det var nog inte något märkvärdigt med den där debatten. Det är självklart att regeringen som ansvarig främst vill peka på vad som gjorts och att man från oppositionens sida främst pekar på underlåtenhetssynderna. Det väsentliga är emellertid om situationen i dag är tillfredsställande för de sjuka eller icke, om våra sjukhus fungerar perfekt i full utsträckning och hur socialvården i övrigt fungerar. Vad säger då verkligheten? Jag har med mig ett pressklipp från november 1963, och där står: »Inte mindre än 4417 av lasarettens 46 596 vårdplatser befanns vid medicinalstyrelsens inventering vid senaste kvartalsskiftet vara stängda, flertalet på grund av brist på sjuksköterskor och i någon mån på läkare. Blott 88 procent av de tillgängliga platserna var belagda.» Jag övergår sedan till medicinalstyrelsens senaste rapport, som vi fick för tre veckor sedan och som berör inventeringen den 26 juli i år. Enligt denna var av då befintliga 51 124 vårdplatser vid lasaretten inte mindre än 16 181 stängda. Vid undervisningssjukhusen var av samtliga vårdplatser genomsnittligt 40 procent stängda. Vid storstädernas sjukhus var genomsnittligt 45 procent stängda. Den sistnämnda rapporten är en beskrivning av situationen i slutet av juli 1967, den förra däremot av situationen i slutet av september, alltså efter semestermånaderna, och rapporterna kan naturligtvis därför inte helt jämföras. Men medicinalstyrelsens senaste rapport åtföljdes av en översikt av situationen un der de senaste fem åren. Enligt den översikten var beläggningen vid samtliga lasarett i riket, i procent av samtliga fastställda platser, vid slutet av första kvartalet 1963 86 procent och vid samma tidpunkt 1967 80 procent. I slutet av juli 1962 var beläggningen 60 procent och i juli 1967 likaså 60 procent. Vid tredje kvartalets slut 1962 var 80 procent av platserna belagda mot 79 procent vid motsvarande tid 1967. Inte en enda beläggningssiffra hade blivit bättre! Inte på en enda punkt hade vi under dessa fem år fått relativt bättre tillgång till sjuksköterskor. Som nämnts är situationen värst vid våra undervisningssjukhus och storstadssjukhus. Där har det långsamt blivit sämre. Vid Lunds lasarett var år 1963 i genomsnitt 234 vårdplatser stängda. 1964 hade antalet ökat till 289 och 1965 till 369. 1966 var genomsnittssiffran för hela året 359. Under dessa senaste två år har enligt direktionens årsberättelse inte ens 70 procent av vårdplatserna genomsnittligt under året varit belagda med sjuka. Ändå hör förhållandena inom Malmöhus läns landsting, som framgår av medicinalstyrelsens rapport, till de ljusare. De uppgifter socialministern lämnade förra veckan gjorde mig därför beklämd och bedrövad över den fortfarande så bristande samordningen mellan sjukhusbyggande och utbildning av personal. Han nämnde att sjukhusinvesteringarna avsågs att i stort sett fördubblas under åren 1966 till 1969, att vi under dessa år skulle få bortåt 15 000 nya vårdplatser inom långtidsvården samt att åldringsvården skulle avsevärt utbyggas. Men han nämnde inget om någon ytterligare utbyggnad av våra sjuksköterskeskolor. Han nämnde att antalet platser på dessa skolor hade utökats från cirka 1800 till omkring 2 800 under de senaste tio åren. Men han underlät att nämna att ökningen under de senaste två åren, från 1965, varit högst obetydlig samt att det i stort sett inte före ligger annat än mycket begränsade planer på en ytterligare utökning av sjuksköterskeskolorna. Han nämnde att med den intagning av cirka 2 800 elever per år som nu sker beräknar man att sjuksköterskekårens kapacitet under de kommande tre åren skall utökas med ytterligare omkring 3700 heltidsdagsverken. Man han underlät att påpeka att den förut nämnda utbyggnaden kommer att skapa ett behov av ungefär lika många nya tjänster, varför bristen kommer att förbli absolut oförändrad, om inte större. Enligt SOU 1966:13 »Personalutvecklingen inom hälsooch sjukvården 1964—1970» beräknades att vi till 1970 skulle behöva ytterligare cirka 4000 nya sjukskötersketjänster, cirka 600 nya tjänster som assistenter i laboratorium, i röntgen, operation m. MM; som vi har för att ersätta sköterskor, och ungefär 1 000 tjänster inom mentalsjukvården. Sedan dess har ju utbyggnadstakten ökat och behovet har sannerligen inte blivit mindre. De här nämnda siffrorna stämmer därmed rätt bra överens. Under inga förhållanden har behovet av nya sköterskor minskat. I SOU 1966:73 »Sjuksköterskeutbildningen» sägs på sidan 129: »När allt kommer omkring finner vi därför ingen anledning att inte hålla fast vid en målsättning av 3 800 elevplatser för grundutbildning på våra sjuksköterskeskolor», då inberäknat att samtidigt måste även en omfattande utbildning ske inom mentalvården samt för att utbilda assistenter av olika art för att ersätta sjuksköterskorna. Redan 1959 framförde jag dels i Malmöhus läns landsting och dels här i riksdagen i debatt med inrikesminister Rune Johansson den åsikten att vi behövde minst 4 000 elevplatser på våra sjuksköterskeskolor för att på tio år få sjuksköterskebristen tillnärmelsevis eliminerad. Att jag hade kommit till den siffran berodde på en omfattande utredning som gjorts vid socialinstitutet i Lund. Den siffran är fortfarande aktuell; och detta är åtta år sedan. Enligt min uppfattning är det nödvändigt att inom ett par år få till stånd minst 1200 ytterligare elevplatser på våra sjuksköterskeskolor. Och eftersom kapaciteten på de vanliga skolorna inte är mer än 60 elever i genomsnitt skulle det betyda att vi behövde inte mindre än 20 nya skolor inom de närmaste åren. Det mest upprörande är att våra storstäder tillsammans — som ju har en betydande del av landets invånare och sjukhus — inte disponerar mer än fyra skolor med en total årlig intagning av cirka 350 elever. För att tillfredsställa sina egna behov skulle man behöva ta in minst tre gånger så många elever. Bara Stockholms stad behövde minst fem nya skolor av storleksordningen 60 elever om året för att tillnärmelsevis komma till rätta med sjuksköterskebristen under de närmaste tio åren. Så besvärligt är det. Det är insikten om att en sådan betydande utökning av antalet elevplatser vid våra sjuksköterskeskolor, men inte bara där utan även vid våra skolor för sjukgymnaster och för arbetsterapeuter samt våra vårdyrkesskolor, liksom en ökad utbildning av läkare och tandläkare är oundgängligen nödvändiga för att få vår sjukvård att fungera i full utsträckning — det är den insikten som jag efterlyser och som måste åstadkommas. Och det är därför reservationen föreligger med yrkandet att för detta ändamål skall tillsättas en parlamentarisk utredning, så att strålkastarljuset än kraftigare kan riktas på dessa för samhället mycket viktiga problem. Det föreligger en sådan diskrepans mellan å ena sidan de betydande investeringar som sjukvårdshuvudmännen är villiga att göra och avser att göra när det gäller sjukhusbyggen och å andra sidan de mycket begränsade och fåtaliga planer som finns att öka utbildningen av personal för att få dessa sjukhus att fungera, att man måste reagera. Det är ju att kasta pengar 1 sjön att bygga sjukhus och sedan inte kunna använda dem på grund av att det saknas utbildad personal. Se t.ex. på thoraxkliniken i Stockholm som har stått färdig i mer än tio år men ännu inte har kunnat fullt utnyttjas! Utbildningen av läkare, tandläkare, sjukgymnaster och arbetsterapeuter är ju en statens angelägenhet. Då det gäller utbildningen av sjuksköterskor, där det värsta eftersläpningsproblemet föreligger, samt beträffande vårdyrkesskolorna är detta främst, kan man säga, en landstingens och storstädernas angelägenhet. Men staten har även egna sjukhus och sitt ansvar för dem. Främst har ju staten det stora ansvaret beträffande samordningen och den allmänna stimuleringen. Inte kan vi åstadkomma 20 nya sjuksköterskeskolor utan en mycket kraftig central rekommendation. Storstäderna måste främst påverkas att inte bara skaffa sig bra program för utbyggnad av sina sjukhus utan även program som gör att de fungerar och inte i så stor utsträckning är stängda på grund av just personalbrist. Herr statsrådet nämnde att folkpartiets agerande i landstingen inte motsvarar partiets reaktion på riksplanet. Jag kan försäkra herr statsrådet att i åtminstone vårt landsting i Malmöhus län har praktiskt taget varje år under 1960-talet den häftigaste och mest omfattande debatten rört just sjukvårdskrisen och sjuksköterskebristen. Och denna debatt har så gott som regelbundet tagits upp från folkpartihåll i anslutning till motioner. Att så inte skedde i år vid plenarsammanträdet i oktober, berodde på att vi hade en annan mycket viktig fråga som vi ansåg att regeringen inte heller hade skött på det sätt som vi där nere ansåg vara riktigt, nämligen frågan om att vi skulle få en ersättningsflygplats för Bulltofta i Sturup. Den frågan var vi inte riktigt belåtna med, och den frågan tog så mycket intresse och tid i anspråk att de centrala debatterna mest kom att röra sig om den. Herr statsrådet skall inte glömma att vi i våra landsting har »samlingsregeringar», vilket gör att de viktiga och resultatrika debatterna inte förs vid landstingens plena utan i förvaltningsutskott och sjukvårdsstyrelser. Där förs inte några protokoll över debatterna, utan där söker vi gemensamt hjälpa varandra att lösa problemen. Jag kan försäkra att dessa svåra sjukvårdsproblem livligt debatteras överallt i våra förvaltningsutskott och sjukvårdsstyrelser. Vad som efterlyses är den centrala stimulansen och samordningen som här måste komma till stånd så att man inte kan skylla på varandra. Min uppfattning är därför att en parlamentarisk utredning verkligen skulle ha en uppgift när det gäller att få dessa problem aktualiserade, något som alla dessa relaterade utredningar i utskottets skrivning inom departementet och verken tydligen inte har förmått. En sådan utredning kan inte gärna försena utvecklingen, eftersom vi inte har någon egentlig förbättring. Vi har bara kunnat så att säga hålla takten med sjukhusbyggandet, men vi har inte fått någon = förbättrad personalsituation, trots — det vill jag långtifrån förneka — att oerhört mycket har gjorts. När det gäller vårdyrkesskolorna, utbildning av undersköterskor och alla möjliga assistenter har vi gjort krafttag, men det har inte räckt till. Det är det förhållandet jag vill påtala att vad vi har gjort inte har varit tillräckligt. Vi skall också komma ihåg en annan sak. Vi väntar på en tandvårdsförsäkring. Den frågan kan inte lösas om vi inte ökar intagningen på våra tandläkarinstitut. Även om läkarbristen för närvarande är något mindre har vi dock fortfarande en mycket besvärande sådan brist inom glesbygderna i Norrland. Det gäller även mentalvården, där det också behövs insatser. Vi skall inte heller glömma bort den mycket besvärande bristen på sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Allt detta är ju en statens angelägenhet. Jag påstår absolut inte att ingenting har gjorts. Tvärtom, oerhört mycket har gjorts, men inte i tillräcklig omfattning. Därför anser jag att en parlamentarisk utredning, där de olika politiska partierna är representerade, där de samarbetar och hjälper varandra att komma till den bästa lösningen, där på det sättet ett samarbete kommer till stånd mellan regering och opposition, vore den bästa vägen att verkligen få till stånd en lösning av dessa mycket svåra frågor. Det gäller ju inte bara sjukvården, fast det är värst där, utan även andra vårdområden. Om man 'skall kalla situationen för kris eller inte beror på hur man använder orden. Men att det är besvärande för de behövande inom såväl sjukvården som inom andra områden kan vi inte komma ifrån. Det riktiga är väl ändå att vi hjälps åt och genom samarbete söker finna vägar att lösa frågan och skapa bättre förhållanden, även om det tar tio år innan man kan helt häva personalbristen. Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Efter detta — som man kanske kan säga — öppna brev till socialministern som vi har lyssnat på, skall jag inte inlåta mig på någon längre utläggning om vad man ibland kallar vårdkrisen. Den diskuterades i denna kammare senast förra veckan. Det var en stor debatt i frågan i december förra året, och den kommer igen då och då. Det enda nya var egentligen att herr Edström tydligen kommit till den uppfattningen — liksom en del har gjort i fråga om ekonomiska ting — att man skall ha en parlamentarisk utredning, och så skulle allting vara klart. På den ekonomiska sidan skall det vara en rundabordskonferens för att klara alla bekymmer. Man har väl börjat tro att det finns vissa mystiska krafter som verkar och som man på något sätt skall åberopa. Vi har i utskottet — och jag hänvisar till utskottsutlåtandet, sidan 7 — i komprimerad form angivit vad man håller på att göra. Vi har skrivit att utvecklingen är sådan att man har all anledning att tro att det skall bli en del förbättringar. En parlamentarisk utredning skulle avsevärt försena en del av arbetet. När nu herr Edström inte är mer optimistisk utan tror att man behöver ha tio år på sig, skulle tydligen en hel del läggas på is som just nu pågår och som vi avser att uträtta. Ingen vill förneka att det finns svårigheter. Men man kan inte med trollkonster göra det som för närvarande verkar omöjligt, nämligen att hastigt få fram den personal som är nödvändig.

Det står dock i motionen och upprepas i reservationen, att det skall tillsättas en parlamentarisk utredning med uppgift att framlägga förslag till den utökade personalutbildning som behövs inom olika hälsooch sjukvårdssektioner. Det är alltså en begränsad uppgift man vill ha utförd. När nu olika myndigheter och institutioner håller på att forcera utbildningen, har vi ansett att man inte skall försena den med en utredning. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Det var vissa uppgifter i herr Edströms anförande som föranledde mig att begära ordet. För det första vill jag konstatera att när det gäller det landsting som herr Edström representerar är intresset för sjukvårdsfrågor alltså så pass obetydligt att intresset för en flygplatsfråga tar över, och därför får sjukvården anstå. Så är det alltså på hemmaplanet — när man kommer till Malmöhus län — i fråga om folkpartiets intresse för den s.k. vårdkrisen. Sedan var det statistiken, som herr Edström behandlade på ett sätt som man ofta gör med statistik. När han anförde siffrorna för stängda avdelningar valde han å ena sidan ett kvartal då det är full rush på våra sjukhus och redovisade då cirka 80 procents beläggning. Å andra sidan tog han läget den 26 juli 1967, alltså vid den tidpunkt då Sverige 1 stort sett är semesterstängt. Jag vill bara säga herr Edström att vad som är det väsentliga när man tittar på statistiken är helt enkelt i vilken mån de tillgängliga vårdplatserna under sommartiden varit belagda. Om herr Edström ser på detta, finner han att av de under sommaren tillgängliga vårdplatserna — som kanske många gånger är bara hälften av de befintliga sjukvårdsplatserna — är ungefär 80 procent belagda. Det innebär alltså att det finns tillängliga sjukvårdsplatser för dem som vill ha sjukhusvård under sommartid i samma utsträckning som under övriga delar av året. Beläggningen är nämligen bara 80 procent, och herr Edström såsom expert på detta område vet säkert att 80 procents beläggning på ett sjukhus inte är någon onormal siffra utan egentligen en ganska normal beläggning. Att komma upp till 90 och 100 procent är ganska svårt — det kan gå på vissa avdelningar. Man man måste ha en del platser till förfogande, och därför betraktas 80 procent som en bra beläggning. Vidare säger herr Edström att vi inte har bättre tillgång till sjuksköterskor nu. Det kan man naturligtvis säga. Men i själva verket står ett betydligt större antal sjuksköterskor till förfogande, och vi kan därmed tillhandahålla betydligt bättre sjukvård för sjuka människor samtidigt som vi också genom utbyggnad av sjukhusen har fått ett betydligt större antal vårdplatser. Det är fullkom ligt felaktigt att påstå att man inte nu har bättre tillgång till sjuksköterskor, men det innebär inte att man har tillräcklig tillgång till sjuksköterskor med hänsyn till antalet utbyggda sjukhus och vårdplatser. Det är ju ändå en väsentlig förbättring när vi under tio år ökat antalet per år utbildade sjuksköterskor från 1800 till 2 800. Herr Edström vet säkerligen mycket väl att en av svårigheterna och flaskhalsarna i detta sammanhang är just den praktiska utbildningen. För att klara denna behövs det inte någon ny statlig utredning, herr Edström. Skolöverstyrelsen har nämligen tillsammans med Landstingsförbundet och Gävleborgs läns landsting nyligen företagit en utredning, och man har lagt fram ett förslag som innebär att man betydligt bättre än hittills kan utnyttja sjukhusen för praktikutbildning och därmed också få större möjligheter att utöka våra skolor. I det ena landstinget efter det andra är vi i färd med att få i gång de olika vårdyrkesskolorna och få en verklig samordning av utbildningen av vårdpersonal, så att vi kommer bort från den gamla slentrianmässiga ordningen där sjuksköterskeskolorna skall betrakta sig som någonting speciellt fint som inte kan samarbeta med övrig vårdyrkesutbildning. Det är också besvärligt att få till stånd en sådan samordning, men den kommer undan för undan, och den kommer att förbättra våra möjligheter att få annan personal. Huvudsaken är ju inte att vi här skall utbilda sjuksköterskor i det oändliga, utan det väsentliga är att vi skall få om inte rätt man på rätt plats så rätt kvinna på rätt plats. Med de erfarenheter han har från sjukvården vet herr Edström att det krävs vissa organisatoriska förändringar. Som jag sade förra veckan pågår arbete inom de tidigare befintliga rationaliseringsorganen, och inom det nya organet SPRI börjar man nu se över de möjligheter till väsentliga förändringar som finns. Herr Edström säger att det framför allt är våra storstäder som syndat i detta fall. Ja, men vore det då inte enkelt att ta ett allvarligt samtal med herr Per-Olof Hanson här i Stockholm och göra detsamma med partivännerna i Göteborg och försöka få dem att förstå att man under många år syndat på nåden och helt enkelt bara plockat till sig de sjuksköterskor som utbildats på landsbygdens sjuksköterskeskolor? Jag tror att det skall finnas möjlighet för herr Edström att få dessa personliga sammanträffanden så snart som möjligt. Jag vet inte hur man på folkpartihåll nere i herr Edströms landstingsområde ser på saken, men är man verkligen från landstingshåll så oerhört beroende av stimulans från statens sida, att man inte skall kunna ta ett enda initiativ själv? Jag tycker att det är en ganska allvarlig anmärkning mot landstingsmännen, herr Edström, ty snarare är det väl tvärtom på det sättet att man ute i landstingen i de flesta fall försöker verka även utan denna stimulans. Om nu herr Edström menar att stimulansen skall vara ekonomisk eller om han menar att den skall komma på annat sätt, så tror jag ändå inte att den är det avgörande i detta fall. Jag har naturligtvis inte något annat yrkande än det som framfördes av utskottsavdelningens ordförande.

Herr talman! Utskottets ärade talesman herr Andersson sade att han inte ville riskera att försena utvecklingen genom tillsättandet av en parlamentarisk utredning, men man kan väl inte försena en utveckling som inte finns? Det har ju inte blivit bättre. Jag har visat svart på vitt på att det inte blivit ett enda dugg bättre under de senaste fem åren. Att döma av de uppgifter som vi fått av statsrådet verkar det absolut säkert att det inte heller kommer att bli bättre under de närmaste tre åren. Det blir inte bättre, och då kan man väl inte säga att man försenar. Herr Andersson påstod att jag hade sagt ait utredningen skulle ta tio år. Det har jag visst inte sagt, utan jag sade att situationen är så besvärlig att man inte kan räkna med att få den löst på mindre än tio år. Men jag sade inte att utredningen skulle hålla på i tio år, ty den får sannerligen skynda på och komma med förslag ganska snart, om vi på tio år sedan skall kunna lösa alla dessa svåra frågor. Herr Söderberg sade att han tyckte att det var dåligt med intresset från folkpartiets sida, eftersom vi lät flygplatsintresset gå före, så att vi inte talade om sjuksköterskebristen i år. Jag sade också, herr Söderberg, att det väsentliga i våra landsting är att vi har samlingsregeringar och att de viktigaste debatterna inte sker i plena vid landstingssammanträdena utan i sjukvårdsstyrelserna och i förvaltningsutskotten, och där har vi sannerligen även i år hållit frågan aktuell. Det har inte varit någon mindre aktualitet för frågan därför att vi måst ägna den andra frågan uppmärksamhet vid höstens plenarsammanträde med tinget. Herr Söderberg sade också att jag gjorde dåliga jämförelser genom att jämföra sommarstängningen med stängningen Övriga delar av året. Det gjorde jag visst inte, ty jag redogjorde för statistiken under fem år såväl vid slutet av första kvartalet som under sommaren och vid slutet av tredje kvartalet. Det var de jämförelserna jag gjorde. Det var sannerligen inte några jämförelser mellan en semestertid och en annan som jag gjorde. Herr Söderberg säger att man inte bör utbilda sjuksköterskor i det oändliga. Nej, det bör man inte göra, men vi har väl alltid gjort på det sättet när det gäller all vårdpersonal, läkare och tandläkare att vi måst åstadkomma en utbildning som korresponderar med det antal tjänster som finns. Ett flertal utredningar har ju visat att vi inte kan lösa problemet med sjuksköterskebristen med mindre att vi utbildar åtminstone bortåt 4 000 sjuksköterskor per år. Så länge vi inte gör det är problemet olösligt, även om det finns andra sätt att delvis underlätta problemen. Herr Söderberg säger också att jag skall vända mig till folkpartiets nya borgarråd, herr Per-Olof Hanson i Stockholm, och till den nya borgerliga »regeringen» i Göteborg. Ja, men det är ju först i år som de borgerliga på dessa platser fått någonting att säga till om. Under årtionden har ju socialdemokraterna skött det hela på ett utomordentligt dåligt sätt. Det är väl ändå för mycket begärt att problemet skall kunna lösas omedelbart när en ny »regering» så att säga tillträder. Det måtte vara alldeles utomordentligt väl ställt i Västmanlands län, eftersom man där inte behöver någon stimulans eller någon samordning med andra landsting. Jag menar att det ändock är staten som bör hjälpa landstingen. Det är ju fråga om bortåt 30 sjukvårdshuvudmän i vårt land, och visst kan det behövas samordning och visst kan det behövas stimulans från de centrala organens sida i en så viktig fråga som det här gäller. Jag är alldeles övertygad om att vi behöver samarbeta och att vi behöver hjälpas åt från både det ena och det andra hållet. Jag är övertygad om att inte heller Västmanlands län är helt utan någon sjuksköterskebrist. Jag anser att vi bör hjälpas åt och inte bör kritisera varandra utan söka finna vägar så att vi kan lösa problemen, vilket är det väsentliga. I en artikel i stockholmstidningarna för ett par veckor sedan omtalades att enligt den senaste utredningen stod 800 vårdplatser tomma på Stockholms sjukhus vid det tillfället. Samtidigt hade man räknat ut att 837 sängar på akutsjukhusen var upptagna av patienter som borde ligga på långtidssjukhus. Det var alltså fråga om mellan 1600 och 1700 platser — lika många som skulle kunna rymmas i det tilltänkta sjukhuset i Enskede. Dessa platser borde alltså med bättre planering redan i dag ha kunnat användas för akut sjuka här i Stockholm. Det är en lokal vårdkris i ett nötskal.

Herr talman! Herr Edström vidhåller fortfarande att det inte har blivit någon förbättring under de senaste fem åren när det gäller antalet sjuksköterskor. Det är naturligtvis en väsentlig förbättring att vi har fått ett betydligt större antal sjuksköterskor, ty herr Edström menar väl ändå inte att en ökning av antalet utbildade sjuksköterskor från 1800 till 2800 inte skulle avspegla sig i ett större antal sjuksköterskor. Men det är klart att dessa har sugits upp av de nya sjukvårdsavdelningarna. Det innebär väl dock i realiteten att det under den tiden har åstadkommits betydligt större resurser att sköta sjuka människor. Herr Edström talar sedan om »samlingsregeringar» och menar att debatterna om detta pågått i dem. Ja, herr Edström, jag har en 20-årig erfarenbet från samlingsregerandet i landstingen, och visas det inte större intresse för förbättringar från de borgerliga kollegernas sida än som skett i de landsting där jag haft tillfälle till insyn, är det inte så mycket bevänt med samlingsregerandet. Här har det i första hand varit fråga om ekonomin, och vi vet ju hur det från borgerligt håll från landsting till landsting jämt och ständigt skett försök att hålla utdebiteringarna nere och att därmed avstå från att skapa de ekonomiska resurser som behövs för att åstadkomma någonting. Det är det intresset som också måste visas, herr Edström. Herr Edström säger att det behövs utbildning av 4000 nya sjuksköterskor per år, men då bortser han totalt från frågan om vi verkligen i dag på ett vettigt sätt utnyttjar den sjuksköterskepersonal som finns. Vi har ju på olika sätt företagit rationaliseringar på våra sjukvårdsavdelning i form av ändrad mathållning, i form av brickdukning och sådant. Det har således varit fullkomligt meningslöst, herr Edström, att våra avdelningssköterskor exempelvis skulle dela ut maten på sjukvårdsavdelningarna som förut skett. Det är en hel del andra liknande rationaliseringar som genomförs och kan genomföras. Då skall vi naturligtvis jämsides med en förbättrad och utökad utbildning också se till att personalen utnyttjas på rätt sätt och att vi får den personal som krävs för olika arbetsuppgifter. Jag har aldrig velat göra gällande att det på något sätt är bättre ställt i Västmanlands län än på andra håll utan tror att förhållandena är lika i många avseenden. Naturligtvis kan det skifta i fråga om vissa frågors lösning från län till län. Jag har inte talat om bristen på samordning utan har sagt att jag inte har kunnat finna att det råder något speciellt behov av den stimulans som herr Edström talade om. Herr Edström kom i sitt anförande till slut till pudelns kärna i detta resonemang om vårdkrisen. När den diskuteras i TV, i våra tidningar och annorstädes gäller det närmast förhållandena i Stockholms stad. Det är inte lika illa ställt på alla andra håll, tack och lov, som i Stockholm. Herr Edström menar att det är först i år som de borgerliga har fått makten i Stockholm. Det är kanske ändå inte det rätta förhållandet, ty under de senaste 40 åren har inte socialdemokraterna hela tiden suttit i regeringsställning. Sedan Södersjukhuset byggdes på 1930-talet har det inte, herr Edström, byggts något nytt sjukhus i Stockholm.

Det är ju samma huvudman för alla dessa aktiviteter i dessa städer. Ändå är förhållandena i den kungl. huvudstaden kanske de allra sämsta i det avseendet. Det finns väl inte anledning för oss här i riksdagen att nu försöka åstadkomma stimulans till förbättringar i Stockholm, utan vi får hoppas att det skall ske ett uppvaknande så att man även där får till stånd en bättre samordning av de resurser som behöver samordnas.
Herr talman! Denna tvist om vilket landsting som är bäst eller sämst skall jag inte alls lägga mig i. Det ligger helt utanför det vi egentligen här skall behandla. Det har, som jag tidigare vid upprepade tillfällen har nämnt, begärts en parlamentarisk utredning som skall komma med förslag beträffande utbildningsfrågorna och deras metodik.

Det är detta man således vill att en parlamentarisk utredning skall syssla med. Det är dock någonting som redan sker, och vi kan inte bli övertygade om att den utredningen på något sätt skulle göra saker och ting bättre. I stället kommer den sannolikt att verka fördröjande. Det är av den anledningen som vi har ansett att motionen icke bör bifallas.

Herr talman! Jag har icke på något sätt förnekat att en utveckling äger rum inom sjukvården och inom socialvården. Det vore väl det dummaste man kunde göra. Men utvecklingen leder till att vi får ett ökat behov av tjänster. Vad jag sade var även att, med det aktuella antal tjänster vi behöver, situationen beträffande tillgänglig personal för dessa tjänster inte blivit bättre. Bristen på personal är lika stor, har snarare blivit större i anslutning till den utveckling som har ägt rum i samhället. Det kan vi inte bortse ifrån. Därför är det inte bättre i dag än tidigare, herr Söderberg. Det lät på herr Söderberg som om de borgerliga partierna skulle ha en mindre positiv vilja till utveckling och utbyggnad av vår sjukvård än vad socialdemokraterna i landstingen har. Det vill jag allvarligt bestrida. De borgerliga har i detta fall sannerligen lika god vilja som socialdemokraterna. Sedan kan man ju diskutera, hur pengarna bäst skall användas. Där kanske vi har olika uppfattning, men det är en annan sak. Det var inte blott jag som påstod att vi behöver bortåt 4 000 elevplatser, utan jag citerade även ett par utredningar som konstaterat den absoluta nödvändigheten av så många elevplatser, om vi på tio år skall kunna komma till rätta med bristförhållandena. För närvarande har vi sannerligen inte råd att använda våra sjuksköterskor till att dela ut mat och dylikt. Herr Söderberg målar här en felaktig bild av förhållandena. Det är riktigt, som herr Söderberg säger, att Stockholms stad inte har byggt något akutsjukhus på 40 år, sedan Södersjukhuset byggdes. Under den perioden har vi praktiskt taget hela tiden haft socialdemokratisk regi. Man kan väl därför inte förneka att även socialdemokrater kan ha underlåtenhetssynder på sitt samvete.
Herr talman! Det är närmast herr Edströms i debatten framförda synpunkter som givit mig anledning att begära ordet. Jag vill erinra om att riksdagen under stor enighet under 1960-talet beslutat att överföra väsentliga vårdgrenar från staten till sjukvårdshuvudmännen, landstingen. Det gällde först provinsialläkarväsendet. Sedan kom mentalsjukvården. Nu har under en följd av år pågått en allmän debatt i vårt land, där man har talat om vårdkrisen. För egen del vill jag säga att när riksdagen till sjukvårdshuvudmännen har överlämnat dessa uppgifter, så bör man också vänta och se vad huvudmännen är beredda att göra på detta område. I den centrala ledningen för sjukvården i landet, på landstingssidan, är en styrelse tillsatt. Den är såvitt jag känner till parlamentariskt sammansatt. Jag har haft tillfälle att under en följd av år följa arbetet i denna styrelse. Såvitt jag kan erinra mig har där inte förekommit några delade meningar när det gäller åtgärder för att öka utbildningsverksamheten på olika sjukvårdsområden. Man kommer också att nästa vecka här i Stockholm hålla en kongress, Landstingsförbundets kongress. Samtliga 25 landsting kommer att i vanlig ordning skicka som man säger valda ombud, som skall representera de olika landstingsområdena vid denna kongress. Jag föreställer mig att herr Edström skulle ha möjlighet att inför dessa, vi kan kalla dem sjukvårdshuvudmännens representanter, framföra sin uppfattning såsom han har gjort här i dag. Det skulle vara intressant att se den reaktion som dessa — jag upprepar det — valda ombud för landets 25 landsting kommer att framföra. Jag har vidare den uppfattningen att det skulle vara ett klart underkännande från riksdagens sida om man nu, sedan man har överfört praktiskt taget hela sjukvården till sjukvårdshuvudmännen, landstingen och storstäderna, skulle begära att Kungl. Maj:t tillsätter en parla mentarisk utredning på detta område. Jag vill framhålla, liksom en del andra talare här har gjort, att visst finns det problem när det gäller sjukvården i vårt land, men dessa problem är man ju i färd med att söka komma till rätta med. Inom Landstingsförbundet har under senare år satts i gång en mycket omfattande verksamhet när det gäller utbildningsprogram, som skall verka på en rad olika sektorer.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

Herr talman! Bara en kort replik till herr Sörlin. Det är här fråga om många sektorer, där staten fortfarande helt och hållet har hand om utbildningen, detta när det gäller såväl läkare, tandläkare och sjukgymnaster som arbetsterapeuter. även en hel del sjuksköterskeskolor drivs i statens regi, ty staten har fortfarande hand om en hel del sjukvård. Då kan ju inte gärna landstingen helt sköta saken. När det gäller samordningen mellan landstingen anser jag även att staten har en skyldighet, ty det är bortåt 30 sjukvårdshuvudmän som bör få sina ansträngningar samordnade.

Herr talman! Jag skall inte ge mig in på att diskutera vilket landsting som är bäst eller sämst — om det är Malmöhus, Västmanlands, Skaraborgs eller Stockholms stad. Det konstaterande man kan göra är att de som är minst oroade över vårdkrisen är socialdemokraterna. På den punkten, herr talman, finns det ingen möjlighet att ha delade meningar efter den debatt som förts hittills. Jag lyssnade med intresse på vad herr Sörlin sade — han sitter ju på norrlandsbänken. Det var intressant att han uteslutande uppehöll sig vid den sida av vårdkrisen som rör landstingens uppgifter, men herr Sörlin är givetvis medveten om — jag understryker att jag är alldeles övertygad om att han är medveten om det — den katastrofala situation som råder på läkarfronten i Norrland. Om man ser på de senaste uppgifter som jag har tillgängliga beträffande provinsialläkartjänsterna i Norrland finner man — och det är ganska fantastiskt — att av 42 tjänster i Norrbottens län är 25 vakanta. Av 41 tjänster i Västerbottens län är enligt medicinalstyrelsens uppgifter 17 tjänster vakanta, av 27 tjänster i Jämtland är 8 vakanta och av 46 tjänster i Västernorrland är 18 vakanta. En hel del av dessa tjänster upprätthålles över huvud taget inte. Mot den bakgrunden hade det varit intressant om det från herr Sörlins sida — och givetvis också från de andra socialdemokraternas sida — hade sagts några ord på den punkten, ty här är det uteslutande staten som har ansvaret. Landstingen har mycket stora uppgifter på sjukvårdsområdet, men alldeles uppenbart är att väsentliga insatser ankommer det på staten att göra. Jag har under senare år lyssnat till en hel del debatter om vårdkrisen, och om det hade varit så som socialdemokraterna hela tiden sagt, att det blivit bättre och bättre, måste det ha blivit kolossalt bra. Men socialdemokraterna har inte haft rätt däri. Socialminister Aspling har på detta område visat mycket ringa prov på handlingskraft. Herr Birger Andersson sade att herr Edströms anförande var ett öppet brev till socialministern. Det tycker jag var en väldigt bra beskrivning av det faktaspäckade anförande som herr Edström höll, men som vanligt när det gäller socialdemokratiska statsråd väd jar man i öppna brev även i riksdagens kamrar förgäves om svar.
Herr talman! Om herr Dahlén eller jag i dag av någon anledning skulle lämna den syssla som vi har här i huset, finns det möjlighet att kanske redan i morgon få en efterträdare, men läkarnas utbildning kan ta 8—10 år. I vårt land är man nu i god färd med att skapa en ökad tillgång på läkare. Herr Edström sade också i sitt anförande, att läkarutbildningen sker på sikt. Alltså, herr Dahlén, vi två kan ersättas från den ena dagen till den andra, men man kan inte få fram nya läkare på samma sätt, utan det tar 8&— 10 år. Herr Edström framhöll i sitt anförande att sjuksköterskeutbildningen främst var en uppgift för sjukvårdens huvudmän. Det är riktigt. På den punkten är det så att vi i Norrland har tämligen god tillgång på vårdpersonal, både sköterskor och biträden samt all annan personal. Vi har svårigheter framför allt när det gäller läkarna. Vi har dock nu, vilket kammaren känner till, ett universitet uppe i norr, och vi hoppas att det så småningom skall få fram de läkare som behövs i Norrland.

Herr talman! Herr Dahlén fortsätter att tala om socialministerns brist på handlingskraft. Herr Dahlén har tydligen fortfarande inte satt sig in i dessa frågor och förstått att det närmast är landstingen som skall vidtaga åtgärder. Herr Dahlén menade väl inte, att socialministern skall fara omkring till de olika landstingen för att försöka sätta liv i dem. Vi skall väl ändå tro, att våra landstingsmän skall kunna klara detta problem på egen hand. Herr Dahlén talade om läkarbristen i Norrland. Om herr Dahlén hade lyssnat på den föregående debatten kanske något hade fastnat av vad jag sade beträffande läkarnas anställningsoch löneförhållanden. Herr Dahlén menar väl ändå inte, att statsmakterna skall ingripa och bestämma lönerna för denna kategori anställda människor, utan det bör väl ske i form av fria avtal. Då får vi hoppas att vi skall kunna få till stånd en jämnare fördelning av inkomsterna, så att vi inte bevarar de oerhört stora lönevariationer som vi i dag har när det gäller läkare av olika kategorier. Herr Dahlén sade att socialdemokraterna är de minst oroade. Ja, utan tvekan. Här i riksdagen råder det ingen som helst tvekan om att det är folkpartisterna som är de mest oroade. Det är bara så underligt att de somnar in, när de kommer hem i landstingen.

Herr talman! Det som var det genomgående i herrar Sörlins och Söderbergs senaste anföranden var ju detta, att man påstår sig vara relativt belåten med situationen och sedan allra helst för över debatten på vad som sker i landstingen. Vi måste dock ha klart för oss att huvuduppgiften här är att disktuera vad statsmakterna skall göra i detta sammanhang. Herr Sörlin meddelade den »sensationella nyheten» att det tar 8—10 år att utbilda en läkare. Ja, det är ju därför som vi från folkpartiet under ett stort antal år har påpekat dessa missförhållanden. Läkarutbildningen har inte haft den kapacitet som har varit nödvändig. Herr Söderberg gjorde det något djärva uttalandet att läkarbristen i Norrland skulle vara helt beroende av löneoch inkomstförhållanden. Jag tror verkligen att herr Söderberg vid närmare eftertanke måste fundera på om detta kan vara en rätt uppgift. Skulle det vara så, vore ju utbildningskapaciteten i Sverige i och för sig tillräcklig. Jag har en känsla av att alla som sysslar med denna problematik vet, att vi har för få läkare i Sverige. Från denna utgångspunkt behöver något göras. Det väsentliga som statsmakterna skall göra är att skapa en läkarutbildningskapacitet som är tillräcklig även för Norrlands behov.

Herr talman! Om vi hade tillräcklig tillgång på läkare, herr Söderberg, så är jag alldeles övertygad om att läkartjänsterna skulle bli besatta även i Norrland. Herr Söderberg sade som en upplysning att det finns flera läkare på en hel del andra håll än det finns i Norrland. Ja, men det är ju detta som jag har påpekat, och det är utgångspunkten för mitt resonemang, när jag kräver att riksdagen skall säga ifrån att vi måste få flera läkare.

Herr talman! Jag skulle vilja påpeka bara en liten detalj i den här frågan. Herr Sörlin har redan varit inne på den. Riksdagen har ju bestämt att utbildningen av läkare skall öka högst väsentligt. I år beräknas intagningen av medicine studerande uppgå till 844 och 1969/70 till 916. Det betyder att antalet nybörjare inom de medicinska kurserna under den senaste tioårsperioden har blivit ungefär tre gånger större. Jag kan inte tänka mig annat än att det kommer att räcka och att problemet i stället kommer att bli att vi får för många läkare. Detta har dock sagts många gånger förut, och behovet är ju alltid svårt att bedöma. Mellan 1925 och 1945 fördubblades antalet läkare. Mellan 1945 och 1965 fördubblades antalet igen, men bristen har ändå varit kolossalt stor hela tiden och bortsett från det senaste året snarast ökat. I början av 1930-talet kunde en extraläkartjänst — alltså en dåligt betald tjänst — samla upp till 30 sökande. Även med det lilla antal läkare som då fanns var det så pass stora svårigheter att få tjänster. Nu börjar det på många håll åter bli en utjämning. Med tanke på det mycket stora antalet intagningar till medicinska studier som jämlikt riksdagens beslut kommer att äga rum inom de närmaste åren tror jag att det vad läkarna beträffar kommer att bli en utjämning relativt snart. Medan antalet läkare år 1965 var 8 520, räknar man med att det år 1975 skall vara 12530 med den nuvarande intagningen, och år 1980 nästan 16 000. På läkarsidan har det gjorts mycket stora saker, som jag tror kommer att lösa problemet. ändå kommer det nog att bli svårt att få läkare långt ute i periferin. Jag tror att det ligger mycket i vad herr Söderberg säger på den punkten, nämligen att man måste göra tjänstgöringsförhållandena på «dessa ställen bättre. Man måste ge ekonomisk kompensation för tjänstgöring på avlägsna orter, där det t.ex. inte ges möjlighet för befattningshavaren att få vara tillsammans med sina barn under deras skolgång. Beträffande sjuksköterskorna är situationen inte lika väl ordnad ännu, men jag tror att med det arbete som utföres inom de olika landstingen så kommer förhållandena att snart bli bättre även på det området.

Herr talman! Ett stort antal handikappade barn och ungdomar befinner sig På institutioner för vård, för behandling och för utbildning. Vi är väl alla ense om att det bör skapas möjligheter för dessa ungdomar att kunna upprätthålla kontakten med sina hem och med sina föräldrar. Det är alltid viktigt att det finns en god kontakt mellan föräldrar och barn, och jag ifrågasätter om det inte är av särskilt stor vikt att föräldrakontakten upprätthålls mellan handikappade barn och deras föräldrar. Genom det beslut som riksdagen fattade år 1965 har bättre möjligheter skapats för dessa ungdomar att kunna resa hem. När de handikappade ungdomarna vistas på vårdinstitutioner är de berättigade till en fri hemresa per månad. Vi motionärer anser att en enda fri hemresa per månad inte är tillräckligt för att en verkligt god föräldrakontakt skall kunna upprätthållas, utan vi föreslår i ett motionspar att denna rätt bör utvidgas till att gälla två resor per månad. Vi anser också att när elev inte utnyttjar sina resor bör föräldrarna eller annan vårdnadshavare få utnyttja dem på samma sätt som nu tillämpas för de redan gällande fria resorna. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen av herr Thorsten Larsson mi, fl.

Herr talman! Jag vill i anledning av de motioner som behandlas under punkt 6 anföra några allmänna synpunkter. Barnanstaltsutredningen ägnade vid sin undersökning av förhållandena inom hela anstaltsområdet också fickpengarna ett intresse. Granskningen visade på betydande skillnader anstaltsområden emellan i fråga om principer och belopp när det gäller fickpengarna men ibland också inom ett och samma vårdområde. I vissa fall utgick inte några fickpengar alls, i en del fall betalade föräldrarna dem, i andra fall huvudmännen, och på vissa institutioner svarade huvudmännen för fickpengarna till de barn som i annat fall skulle bli utan. Det betygades ofta vara en svårighet både för personalen och för barnen som befinner sig så att säga på skuggsidan att fickpengarna var av så väsentligt olika storlek.

Denna fråga kan naturligtvis ses som en bagatellartad detalj — ja, men inte för dem som det gäller. Skillnader i uppväxtmiljö mellan barn på anstalt och barn utanför anstalt är naturligtvis i många hänseenden ofrånkomliga. Men det kan inte vara nödvändigt att dessa skillnader skall återspeglas också beträffande fickpengarna. Beloppen bör enligt min mening också vara av Ssådan storleksordning att en valmöjlighet medges åtminstone i någon mån, och de bör vara följsamma till vad som allmänt gäller. Utskottet säger sig dela barnanstaltsutredningens mening att huvudmännen skall svara för fickpengarna och att enhetliga normer bör tillämpas. Men i påföljande stycke i utlåtandet säger sig utskottet inte vara övertygat om att det finns några skäl för en statlig reglering av dessa förmåner. För mig verkar detta förvirrande.

Här har förut talats om att föräldrakontakten är viktig. Det vill jag livligt understryka att den är — för alla längtande barn, för alla oroliga föräldrar och för en framgångsrik personalinsats. Alla sakkunniga är överens om det. Det är så mycket som hänger m.m. på den kontakten, och därför bör den på allt sätt stimuleras och underlättas. Det är sant att riksdagen 19635 beslöt en avsevärd förbättring av reseförmånerna för anstaltsbarn och ungdom.

Med den ändringen ville vi helt enkelt att föräldrarna skulle resa till anstalten för att bli bekanta med den miljö och den personal, som de skall lämna sina barn till. Anstaltsledningarna skulle också få en möjlighet att anordna gemensamma träffar eller små festligheter med de intagna barnen och deras föräldrar. Det var verkligen inte något radikalt önskemål som vi framförde, om man ser det i ljuset av de ansträngningar vi gör för att öka kontakten mellan hem och skola när det gäller barn som vistas i skolan bara några dagtimmar. Jag förstår att det kan vara svårt att nu gå med på motionärernas önskan om att fördubbla de månatliga resorna för barnen, även om jag inte för ett ögonblick anser att kravet är orimligt. Men den lilla utökning som barnanstaltsutredningen begärde kan i varje fall inte ur kostnadssynpunkt vara avskräckande. Då jag vågar hävda att den skulle ha en välgörande effekt på anstaltsarbetet är jag litet beklämd över att utskottet har ansett att det inte finns några skäl att se över bestämmelserna. Jag hoppas att departementschefen i motsats till utskottet skall finna någon möjlighet att förverkliga anstaltsutredningens förslag. Herr talman! Jag har intet yrkande.

Herr talman! År 1965 utökades antalet resor som det här gäller från fyra per år till tolv, alltså från en resa per kvartal till en per månad. Redan första året därefter motionerades om att få det dubbla antalet, alltså 24 resor. Det avslogs då av riksdagen. Det har avslagits två år i följd, och det finns ingen anledning att upprepa vad jag sade vid de två föregående tillfällen då denna fråga behandlades. Jag vill därför här nöja mig med att yrka bifall till utskottets förslag, innebärande att de så nyss förbättrade resevillkoren tills vidare får gälla.

Herr talman! Fru Wallentheim har här på ett utomordentlig sätt talat för dessa barn och för nödvändigheten av t.ex. kontakter mellan föräldrar och barn. Det enda som fru Wallentheim sedan inte gjorde var att yrka bifall till motionerna. Jag kan inte förstå fru Wallentheim när hon först säger att det är för mycket begärt att vi nu skulle kunna fördubbla resorna och sedan i nästa ögonblick säger att de är så utomordentligt nödvändiga. Jag kan också ha den önskedrömmen, fru Wallentheim, att departementschefen skall se annorlunda på detta än vad utskottet har gjort. Men tyvärr tror jag att det bara är en önskedröm.

Herr talman! Det finns två motiv för yrkandena i motionerna TI1:291 och 11:368, dels erfarenheter av en kostundersökning vid barnanstalterna, dels erfarenheter och bedömanden utifrån rationaliseringssträvanden i fråga om sjukhuskosten inom Stockholms läns landsting. Det insamlade materialet i samband med utredningen om barnanstalterna då det gäller kosten fann utredningen vara ganska alarmerande. Expertis tillkallades, och man utförde en stickprovsundersökning av 27 barnanstalter hösten 1963. Denna granskning visade att betydande, sakligt omotiverade skillnader förelåg beträffande medelkostnaden för kosthållet per vårddag. Vid många anstalter var kosten klart otillfredsställande ur näringssynpunkt, ofta mycket ensidig. Utspisningsformerna var på flera håll onödigt trista och olämpliga. Granskningen visade att det föreligger ett utbildningsoch fortbildningsbehov bland ekonomipersonalen. Den 21 januari 1967 publicerade Dagens Nyheter en av docent Åke Lundberg utförd undersökning av rörelsehindrade ungdomar vid Norrbackainstitutet. Denna undersökning visade på allvarliga bristtillstånd som var att hänföra till otillfredsställande kostförhål landen. För den slutna anstaltsvården svarar staten för driftunderskottet. Om man bortser från den reguljära statliga sjukvården där kostförhållandena — det utgår jag ifrån — ägnas stegrad uppmärksamhet såsom sker bland andra sjukhushuvudmän, driver staten ett betydande antal anstater. Jag nämner kriminaloch nykterhetsvården och vidare exempelvis Viggbyholms sjukhus för grovt utvecklingsstörda barn och ungdomar. Mig veterligt har icke någon ingående granskning av kostförhållandena vid dessa institutioner företagits ur de synpunkter som jag tidigare anfört. Först efter en sådan översyn kan farhågor för att kostförhållanden och bespisningsformer kan lämna en del övrigt att önska avvisas som ogrundade. Måltider och vad som är förknippat med dem spelar en väsentlig roll för alla människor. Det är inget överord att säga att de oftast utgör ett huvudintresse för de anstaltsintagna. Kosten har — frånsett välbefinnandet — därför som en viktig driftsdetalj stor betydelse för anstalternas anpassningsoch behandlingsarbete. Utskottet lämnar den upplysningen, att en expertgrupp vid statens institut för folkhälsan har utarbetat rekommendationer för önskvärd tillförsel av näringsämnen i sjukhuskosten. Det är ingenting nytt. Artiklar i ämnet har varit införda i Svensk läkartidning och såvitt jag vet i tidskriften Vår föda, och de avser precis vad utskottet anfört, nämligen sjukhuskosten. Jag tror att det gäller kosten vid akutsjukhus. Det är svårt att inse att dessa rekommendationer skulle vara ett argument mot motionens yrkande rörande de icke sjukhusmässiga anstalternas olika matförhållanden. Utskottet betraktar den begärda översynen närmast som en Ööverloppsgärning. Avdelningen hänvisar till det år 1966 inrättad Institutet för storhushållens rationalisering. Som angivits har institutet till uppgift att främja och samordna samt medverka i och informera om rationaliseringsoch utvecklingsfrågor inom storhushållen. Departementschefen förtydligade innebörden. Han underströk att uppgiften närmast just var den samordnande, styrande och informerande genom att ansluta sig till förslaget om en begränsad personalorganisation. Den omfattar totalt sju personer, av vilka fyra är kvalificerade. Jag har för min del svårt att föreställa mig att i institutets arbetsprogram skulle ingå en detaljgranskning av dagkostnader för kost, standard och utspisningsförhållanden vid statens många anstalter. Såvitt jag förstår, fordras dessutom ett beslut av riksdagen, om en sådan övergripande granskning av kostförhållandena skall komma till stånd. Med anledning av utskottets förlitan på tillsynsmyndigheterna vill jag bara nämna att barnanstaltsutredningens undersökning visade att det fanns stora brister i detta avseende inom våra barnanstalter och att någon liknande kostundersökning tidigare icke företagits. Detta konstaterande gör jag med all respekt för tillsynsmyndigheternas arbetsbörda och arbetsinsatser. Herr talman! Jag har uppehållit mig vid frågan ur så att säga de intagnas synpunkt. Men frågan har ju också en annan aspekt, den samhällsekonomiska. Det finns väl ingenting som säger att en rationalisering tekniskt-organisatoriskt av mathållningen vid statens anstalter — de är ju ändå många — inte skulle kunna innebära betydande besparingar. Departementschefen anger i proposition 1966: 72 att av 5 miljarders omsättning totalt inom storhushållen faller en femtedel, dvs. 1 miljard, på staten. Hur stor andel av denna miljard som faller på anstaltsområdet, vet jag inte, men småpengar kan det inte vara fråga om. Jag är alldeles övertygad om det efter att några år ha varit inkopplad som ledamot i Stockholms läns landstings koststyrelse. Låt mig i korthet få ge några siffror till belysning. Vid Nacka lasarett producerades den 1 januari—den 30 september 1967 1045 356 portioner. För framställning av dessa portioner sysselsattes 13 personer i direkt produktion plus två som hade arbetsledande funktion men vilkas arbetsinsatser inte uteslutande var hänförliga till denna produktion. Tidsåtgången per portion för hela arbetsprocessen fram till lagring i kylrum var 1,3 minuter. Hela arbetslönekostnaden inklusive transportkostnad — omfattande jämväl pensionsavgifter — från råvara till färdig portion uppgick med Nackametoden till 1 krona 2 öre jämfört med kostnaden med den konventionella metoden 1 krona 32 öre. Vinsten per portion färdig till servering var alltså 30 öre. Självklart blir rationaliseringsvinsterna större ju större produktionsskalan är. Vid 40000 portioner per dag beräknades vinsten uppgå till 3 miljoner kronor om året. De nu lämnade uppgifterna visar att de beräkningar som kostutredningen på sin tid framlade — de var utförda gemensamt mellan Stockholms stad och Stockholms län — har varit realistiska. Nacka lasarettskök planerades från början för en konventionell produktion av 400000 årsportioner. På samma köksyta kan med påsmatsmetoden produceras 2 miljoner årsportioner. Vinsten på investeringssidan är alltså betydande. Inte enbart besparingssynpunkter har varit drivkraften för dessa rationaliseringssträvanden i Stockholms stad och län. Man ville också åstadkomma en önskvärd standardstegring genom ett högklassigt urval av råvaror och genom noggrann bakteriologisk och hygienisk kontroll, genom näringsriktiga matsedlar och genom en tilltalande servering för patienterna. Omfattningen av denna koncentrerade matproduktion har nu lett till bildandet av en ekonomisk förening med landstinget och Stockholms stad som huvudintressenter. Ett produktionssamarbete har också inletts på industriell basis. Hela denna fråga har rönt stort intresse och studerats på platsen av myndigheter, kommuner, landsting, internationella företrädare för sjukhus osv. Låt mig, herr talman, avsluta denna redogörelse med tillägget att metoden har möjliggjort införandet av femdagarsvecka i produktionen — en nog så viktig detalj i ett svårt rekryteringsläge beträffande kokerskor för konventionellt tillredningsarbete — och att på Nacka lasarett inga som helst olyckor eller invändningar har förekommit mot påsmaten, vare sig från patienteller personalhåll. Herr talman! Jag står inte här som någon försäljare av Nackametoden.

Jag hade nästan trott att ordföranden i tredje avdelningen, såsom värnare av den sociala omvårdnaden och statsfinanserna, denna gång skulle ha befunnit sig på samma sida, s. a. s. på barrikaden, som jag. Det blev alltså en besvikelse. Herr talman! Jag har inget yrkande.
Herr talman! I strid med mina egna principer skall jag faktiskt yttra mig, trots att föregående talare inte hade något yrkande. Institutet för storhushållens rationalisering har till uppgift att främja och samordna samt medverka i och informera om rationaliserings-, utvecklingsoch utbildningsverksamhet, vilka faktorer väsentligt kan bidra till att höja produktiviteten hos storhushållen. Institutet har en hel del arbeten i gång. Man utför för närvarande det som fru Wallentheim önskar att det skall tillsättas en utredning för. Vi inom utskottismajoriteten litar på att detta arbete blir utfört. Vi anser också att de av expertgruppen inom statens institut för folkhälsan utarbetade rekommendationerna är till fördel för de önskemål som fru Wallentheim här har framfört. Om jag med detta gör henne besviken, så är i varje fall inte vi besvikna på de institutioner som sysslar med dessa frågor, utan vi tror på dem. Jag yrkar bifall till utskottets förslag. Reservanterna hade i sitt yttrande bland annat förutsatt, att Kungl. Maj:t till 1968 års riksdag skulle framlägga förslag till en sådan förstärkning av arbetsmarknadsorganens resurser, att de finge möjlighet att giva även dessa mera svårplacerade arbetslösa så långt det vore möjligt hjälp att erhålla ny sysselsättning. En sådan allmän förstärkning av resurserna skulle enligt reservanterna även komma tjänstemän i samma situation till del.

Herr talman! På en punkt synes överensstämmelse råda mellan utskottet och reservanterna, nämligen däri att vi går mot en växande arbetslöshet bland olika tjänstemannakategorier och att samhället därför behöver sätta in särskilda åtgärder för att möta detta problem. Utskottet hänvisar till att arbetsförmedlingens organ har vidtagit olika åtgärder för att bereda friställd arbetskraft inom dessa kategorier sysselsättning eiler omskolning och menar att motionärernas önskemål därmed skulle vara i huvudsak tillgodosett. Jag vill inte bestrida att en hel del har gjorts, men tillgängliga uppgifter visar dock att vad som har kunnat göras varit uppenbart otillräckligt. Det är inte heller så mycket att förvåna sig över, då man har anledning att tro att den rationaliseringsvåg som för närvarande går genom företagsvärlden relativt sett kommer att drabba tjänstemännen hårdare än Övriga anställda.

Vi bör också, såvitt jag förstår, vara beredda på att den trenden sannolikt kommer att fortsätta. Datatekniken och allt vad den för med sig beträffande möjligheter till kraftiga rationaliseringar kommer säkerligen att vålla stora svårigheter på tjänstemannasidan. Det är inte heller förvånansvärt om vederbörande arbetsmarknadsorgan har speciella svårigheter att bemästra dessa problem. Den ringa arbetslösheten tidigare bland tjänstemannakategorierna innebär ju samtidigt att man har en dålig beredskap på detta område och att den behöver förbättras. Det är det vi avser med denna reservation. Utskottet anser det nu inte påkallat att utan samband med konkreta förslag göra en särskild framställning till Kungl. Maj:t. Jag delar inte denna uppfattning utan yrkar bifall till den vid punkten föreliggande reservationen.

Herr talman! Det sker ibland ganska sällsamma ting i utskotten. När vi behandlade denna motion, vari önskas att särskilda åtgärder vidtages för att snabbt öka möjligheten att efter omskolning o. d. omplacera genom strukturrationalisering och automation inom näringslivet friställda tjänstemän, var vi synbarligen tämligen överens. Man trodde in i det sista att det skulle bli — som det brukar heta på vårt språk — en skrivning som skulle tillfredsställa alla. När utlåtandet skulle justeras på tredje avdelningen förelåg emellertid en reservation. När det så småningom blev justering i utskottet in pleno, stod vi inför en längre reservation, innefattande en del önskemål som över huvud taget icke hade funnits i den ursprungliga mo tionen. Det är tänkbart att vi, om dessa synpunkter kommit fram under motionens behandling i avdelningen, hade kunnat komma överens, men tydligen ville man inte det. Ingen har väl förnekat att det är besvärligt för människor som blir arbetslösa. Ingen har heller förnekat att det är svårt för arbetslösa tjänstemän. Man behöver enligt vårt förmenande inte upplysa vare sig arbetsmarknadsstyrelsen eller regeringen om att en omfattande arbetslöshet råder i vårt land. Det är någonting som det talas om praktiskt taget varje dag. Det är en sak som <arbetsmarknadsstyrelsen sedan länge har sysslat med för att på något sätt komma till rätta med bekymren för de enskilda människorna. Regeringen har som bekant på ett otal konferenser, liksom enskilda regeringsledamöter i ett otal föredrag, varit inne just på dessa ting. Man behöver alltså knappast skriva till regeringen och meddela att arbetslöshet förekommer. Det är någonting som alla i detta land vet. När vi inom avdelningen tog kontakt med arbetsmarknadsstyrelsen fann vi att man oavbrutet ökat antalet platser för att bereda tjänstemän möjlighet till omskolning. Man gör allt vad som rimligen går att göra för att utöka resurserna till sådant som kan verka gagneligt för de människor det gäller. Man tillsatte en del extra tjänstemän någon gång i somras — en grupp som på arbetsmarknadsspråk kallas för »brandkårsutryckningen». Det är speciella tjänstemän som skickas ut till områden där besvärligheter har uppstått på grund av industrinedläggningar. När vi visste allt detta tyckte vi att det inte fanns någon anledning att skriva till Kungl. Maj:t och anhålla om särskilda åtgärder. Dessa särskilda åtgärder har ju redan kommit i gång och förbättras undan för undan.

Då är det tämligen onödigt att vi delar oss i olika läger. Alla vill ju detsamma, nämligen att människorna i möjligaste mån skall ha arbete, att de som blir utan arbete på ett eller annat sätt skall hjälpas och att det gäller att ta krafttag. De krafttagen blir inte ett uns bättre om vi följer reservanternas förslag. Jag ber att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Herr Birger Andersson tror sig avslöja märkliga interiörer från utskottets behandling av den här frågan. Jag kan inte finna att de är märkliga i något avseende. Det anmäldes, när ärendet justerades, att det skulle komma en reservation, och den presenterades sedermera. Att den sedan inte har en formulering och ett innehåll, som herr Birger Andersson är tillfredsställd med, är ju inte precis någonting som det finns anledning att upplysa riksdagen om, utan det är ett bekymmer som herr Andersson har fått på halsen och som han får försöka klara upp. Vi är naturligtvis medvetna om att det inte är nödvändigt att upplysa någon om att problemet finns. Jag håller med herr Andersson om att både arbetsmarknadsstyrelsen och regeringen känner till saken. Vad man är ute efter är att stimulera till ökade åtgärder på det område, där svårigheterna är så utomordentliga. Att skriva till regeringen och erinra om de saker, som vi föreslår i reservationen, är en mycket obehaglig tanke för herr Birger Andersson, ty han är inte vidare benägen att skriva till den nu sittande regeringen. Jag föreställer mig att han skulle vara mera intresserad av att skriva, om vi får en annan regering, men den situationen är ju inte för handen i dag. Det förhållande som råder på det här området är av den arten, att det enligt vår uppfattning är befogat att påkalla myndigheternas och inte minst regeringens uppmärksamhet på att det fordras åtgärder utöver vad man hittills lyckats åstadkomma. Jag har roat mig med att läsa snabbprotokollet från den allmänpolitiska debatten i andra kammaren i förra veckan. Därvid har jag funnit att den socialdemokratiske gruppledaren ganska utförligt uppehöll sig kring det här problemet. Han sade bl.a. att frågan om den ökade arbetslösheten bland tjänstemännen förtjänar att tas upp. Han sade vidare, att den har ökat mycket snabbt under de senaste åren, särskilt sedan mitten av 1966, och att det finns anledning att göra klart för oss vad situationen kommer att kräva i form av större resurser och mera makt åt samhället. Det är uppenbart att även han är medveten om att det krävs speciella åtgärder för att bemästra situationen.

En relativt sett mycket stor del av de friställda är alltså tjänstemän. Vidare framhåller tidningen att av de industritjänstemän, som det senaste försäkringsåret uppbar ersättning från arbetslöshetskassan, var cirka 50 procent över 40 år och cirka 30 procent över 50 år. För många av dessa har friställningen medfört en lång arbetslöshetsperiod. Detta innebär, såvitt jag förstår, att vi här har att göra med problem av alldeles särskilt besvärlig karaktär, som kommer att kräva särskilda insatser från arbetsmarknadsmyndigheternas sida. Därför är det också påkallat att riksdagen gör vederbörande myndighet uppmärksam på dessa speciella förhållanden.

Herr talman! Herr Per Jacobsson var av den uppfattningen, att jag inte ville skriva till den nuvarande regeringen. Fick vi en annan regering — något som jag hoppas att vi slipper — trodde han emellertid att jag skulle vara mera angelägen. Det innebär tydligen att den regeringen — om vi får den — skulle vara sådan att den måste få en knuff då och då för att göra någonting. Någon borgerlig regering har inte sysslat med arbetslöshetsfrågor sedan början av 1930-talet. Då fanns det anledning att göra den då sittande regeringen uppmärksam på svårigheterna både för arbetare och för tjänstemän! Det skall vi emellertid inte prata om nu. Den interiör som jag drog fram från utskottet har herr Per Jacobsson och jag tydligen sett olika. Det var emellertid så, att när vi var i det närmaste färdiga med utskottsarbetet förbehöll sig någon rätt att reservera sig, vilket givetvis inte förbjöds. Den utskrivna reservationen kom dock under våra ögon först när ärendet var slutbehandlat i avdelningen och skulle justeras i utskottet in pleno. Detta var vad jag ville nämna om procedurhistorien, och jag övergår sedan till sakfrågan. Herr Per Jacobsson framhåller att riksdagen i enlighet med vad som står i reservationen skall hemställa om ökade åtgärder — alltså inte om några konkreta förslag, utan om ökade åtgärder. Det är ju ökade åtgärder, herr Per Jacobsson, som arbetsmarknadsstyrel sen undan för undan vidtager för att underlätta för de arbetslösa, oavsett om dessa är tjänstemän eller arbetare. När vi vet att ökade åtgärder vidtages, är det onödigt att skriva till regeringen därom. Några konkreta förslag har alltså reservanterna inte framfört. Det är emellertid konkreta förslag som vi har efterlyst. Sådana har inte lämnats, vilket har gjort att vi har ansett att det angelägnaste inte är att skriva till regeringen och påvisa någonting som alla vet, utan att det arbete som utföres på arbetsmarknadsstyrelsen verkligen ger resultat. Vi vet ju att man oavbrutet ökar antalet platser för omskolning och att man oavbrutet försöker finna nya utvägar för att kunna placera människor, som blir utan arbete.

Herr talman! De åtgärder som har vidtagits är bl.a. att man har tillsatt en rad nya tjänstemän med uteslutande uppgift att arbeta inom vad man kan kalla tjänstemannasektorn vid våra arbetsförmedlingar. Jag talade förresten häromdagen med en av dessa tjänste män och han sade, att de hade satt i gång ett mycket omfattande arbete för att dels så att säga katalogisera inom vederbörande område arbetslösheten bland tjänstemännen, dels att se till att man oavbrutet får fram nya omskolningstillfällen. Man är ständigt på jakt efter möjligheter att placera dessa tjänstemän. Det är klart att vi i nu rådande konjunktur inte kan åstadkomma några underverk vare sig för den arbetslöse tjänstemannen eller den likaledes arbetslöse arbetaren, men allt görs som arbetsmarknadsstyrelsens folk har till uppgift att göra för att komma till rätta med svårigheterna. Vad man därutöver skulle vinna på att bifalla reservationen vet jag inte — där finns ju inga konkreta förslag, ingenting som är nytt eller oprövat; man vill bara i allmänna ordalag skriva och påtala någonting som alla känner till.

Herr talman! Det är ett enhälligt utskott som avstyrker den motion som jag har väckt i denna fråga. Det är väl då inte så mycket att göra från min sida, utan jag kunde kanske ha suttit still. Det är emellertid ett par meningar i utskottets utlåtande som jag inte kan underlåta att något kommentera. När det gäller tanken på ett obligatoriskt lönsparande säger utskottet: »Ett sådant obligatorium kan knappast väntas skapa en positiv inställning till sparandet.» Vad utskottet bygger den meningen på — utöver ett antagande från Svenska bankföreningen i dess remissutlåtande — vet jag inte. Jag har en viss erfarenhet från den tiden då jag själv lokalt arbetade med ungdomens lönsparande, och jag gjorde då en del iakttagelser som jävar detta påstående. Jag fick med en del unga pojkar i ett lönsparande, även om det inte skedde så där alldeles frivilligt från deras sida. De var arga vid varje avlöningstillfälle under ett halvår eller så. Då jag frågade dem om de tänkte gå ur lönsparandet var det intressant att höra, att de inte alls var benägna att göra det. De hade faktiskt börjat bli en smula sparmedvetna. Märk väl, det är just den gruppen av ungdomar som vi inte når med nuvarande sparformer. Vi skall inte kategoriskt avvisa någon form av sparande för ungdomen. Jag har velat anföra detta till protokollet som en motvikt mot utskottets kanske något kategoriska mening på den punkten. Jag vill ta upp ytterligare en mening där utskottet säger: »Inte heller synes det tilltalande att staten av omsorg om medborgarnas privata ekonomi skulle pålägga dem vittgående inskränkningar i rätten att använda förvärvade nettoinkomster.» Detta uttalande är en ideologisk djupdykning av högsta potens, som jag inte skall kommentera! En sak som vi väl ändå alla är överens om är att vi bör få ett effektivare ungdomens lönsparande. Jag hoppas att lönsparkommittén, som närmast skall handha denna fråga, kommer att lyckas med sin uppgift. Jag har, herr talman, inget yrkande.

Herr talman! Jag vill försäkra herr Augustsson att utskottet inser värdet och betydelsen av ungdomens lönsparande. Vi uppskattar de insatser som lönsparkommittén har gjort på detta område. Lönsparkommittén, som numera arbetar under riksgäldsfullmäktige, har också hos fullmäktige gjort en framställning om ytterligare utredning angående formerna för att på bästa sätt främja sparandet. Riksgäldsfullmäktige har så sent som i februari i år överlämnat sparkommitténs förslag till chefen för finansdepartementet. Motionärernas Önskemål om propaganda, upplysning och förslag om utredning beträffande nya former för lönsparande har därmed blivit helt tillgodosedda. Utskottet kan däremot inte dela motionärernas sympatier för ett obligatoriskt lönsparande. Vi har ju, herr Augustsson, inte beslutat om något obligatoriskt sparande. Det är väl därför litet missvisande att här dra fram några punkter i utskottets yttrande, som talar emot ett tvångssparande. Remissinstanserna har ju också samstämmigt tagit avstånd från tanken på ett obligatoriskt sparande.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

Herr talman! Till bankoutskottets utlåtande nr 49, som vi nu går att behandla, har högerledamöterna fogat reservationer — vid hemställan under A och B. Jag skall ganska kortfattat närmare motivera dessa reservationer. Det är alldeles riktigt som sägs i utskottsutlåtandet, att dessa frågor varit uppe till behandling och prövning av riksdagen vid ett flertal tillfällen under senare år, och det är också anledningen till att jag inte skall gå alltför långt tillbaka i tiden. Men det är otvivelaktigt mycket viktiga frågor som vi här har att behandla. Storleken av avgifterna till ATP har, som vi alla känner till, genom riksdagens beslut fastställts att gälla t.o.m. 1969. Under nästa år kommer riksdagen att ta ställning till avgifternas storlek under den närmaste femårsperioden, från 1970 och framåt.

I utlåtandet redovisas, som jag nyss sade, den tidigare behandlingen av dessa frågor. På sidan 10 förs ett resonemang kring en analys av hushållssparandet 1970, gjord av en tillkallad utredningsman. Det är rätt vidlyftigt resonemang som där tas upp om storleken av avgifterna, fonduppbyggnaden osv. samt på vilka vägar AP-fondens medel skall kunna nå kreditmarknaden. Utredningsmannen är också inne på en ändring av bestämmelserna om organisationen för fonderna, så att placering kan göras direkt i lån och aktier, och vidare att fondmedlen slussas in i allt större utsträckning via affärsbankerna. Det pekas sålunda här på flera olika alternativ för att i allt större utsträckning tillföra näringslivet krediter.

Detta sistnämnda uttalande tycker vi är värt att observera, särskilt i anslutning till vad majoriteten yttrar om riksförsäkringsverkets beräkningar, som sägs ge underlag för olika alternativ och ställningstaganden utifrån skilda värderingar. Men här är det ett ämbetsverk som gör beräkningarna, och ingen kan därför fordra annat än siffermässiga värderingar, Därför är det helt naturligt att de bedömningar, som utredningsmannen sagt sig inte kunna gå in på, inte heller kan göras av riksförsäkringsverket.

Vid en sådan utredning skulle man vidare inte minst undersöka verkningarna av en erforderlig fondbildning i belysning av konjunkturella och andra förändringar i samhället.

I motion 747 i andra kammaren av herrar Björkman och Magnusson tas upp exempel med utgångspunkt från det s.k. PRI-systemet, som byggts upp av företag som är anslutna till Svenska arbetsgivareföreningen. Systemet avser att trygga pensionsförmåner utöver dem som erhålles enligt ATP. Motionärerna lägger fram ett räkneexempel för att närmare åskådliggöra sina tankegångar.

Detta system förutsätter att fullvärdiga garantier skapas för pensionstagarnas trygghet, såsom det gäller i nuva rande system. Det finns också i bankoutskottets utlåtande med början på s. 3 vissa statistiska uppgifter, och på s. 4 redovisar man influtna avgifter respektive utgående pensioner. Där kan man utläsa att 1966, det sista år som vi har redogörelse för, inflöt i runt tal 3 500 miljoner kronor och utbetalades mellan 285 och 286 miljoner kronor i utgående pensioner. Fonden steg då från litet mer än 10600 miljoner kronor vid årets början till drygt 15 000 miljoner kronor vid årets slut. Det är alltså den nettoökning som inträtt — även genom en del andra medel också. Det är uppenbart att man inte kan utgå från dessa siffror och säga, att sådant är gapet. Jag är mycket väl medveten om att systemet inte är utbyggt och att det är många som ännu inte har ATP-pension. Ett mycket större antal kommer in när vi når fram till de år, då den stora mängden av arbetstagare kommer in och får lyfta pension från detta system. Men trots detta tycker jag att siffrorna ger en viss uppfattning om förhållandet mellan inflytande avgifter och utgående pensioner och att man på detta sätt åstadkommer en mycket hastigt uppbyggd ökning av pensionsfonderna. Det gör att vi har frågat oss: Vet vi att detta verkligen är nödvändigt för att trygga det verkliga ändamålet, nämligen arbetstagarnas pensionering? Det är därför som vi har tagit upp dessa spörsmål i motioner som sedan fullföljts i reservationer. Med det system, som här låter sig antydas endast mycket kortfattat, uppnår man enligt vår uppfattning samma totala sparande, och företagens kreditproblem blir av mindre omfattning och därmed lättare att lösa. Vidare tycker vi att vi med det här skisserade systemet skulle eliminera den risk för maktkoncentration som är förknippad med det nuvarande förvaltningssystemet. Vi reservanter yrkar inte — det har jag förut här antytt — på ett direkt genomförande av ett så dant system, som vi avser, men vi finner dock skäl föreligga för en utredning av de spörsmål vi här aktualiserat.

Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservation nr 2. Får jag sedan också, herr talman, kortfattat säga några ord om bevillningsutskottets betänkande nr 57. Man kan säga att detta betänkande är en följd av bankoutskottets betänkande nr 49. I betänkandet behandlas de skattetekniska spörsmål som aktualiserats av de utredningsförslag som vi fört fram, närmast i reservation 2 till bankoutskottets utlåtande. Majoriteten i bevillningsutskottet hänvisar till den författningsändring angående skuldföring i räkenskaperna av gjorda pensionsutfästelser, som kommer att tillämpas från 1969 års taxering, ävensom till den rätt till återlån från de s. k, realstiftelserna, som föreligger, och anser att det syfte som motion 747 innehåller därigenom skulle vara tillgodosett. Det råder ingen tvekan om att det har genomförts förbättringar genom de beslut som har fattats. Dessa förbättringar kommer att tillämpas för innevarande beskattningsår, eller vid 1969 års taxering. De innebär en förenkling av det hela. Man redovisar utfästelserna i form av en skuldpost i balansräkningen. Även möjligheterna till återlån från dessa stiftelser har förbättrats — det kan sägas. Men det är inte riktigt samma sak som vi är ute efter i vårt förslag. Vi föreslår en helt annan väg än som Öppnar sig vid tillämpning av nuvarande författningar.

Såsom jag tidigare sagt är det här fråga om en utredning för att verkligen konstatera dels att fullgoda garantier kan ges pensionstagarna, dels att systemet i övrigt kan genomföras på ett sätt som är både förmånligt och förnuftigt. Reservationens kläm innefattar samma yrkande och avser närmast i detta fall en utredning av de skattemässiga konsekvenserna av motionärernas förslag. Herr talman! Jag ber att senare få återkomma med yrkanden.

Herr talman!

Motioner med likartade argument och förslag har redan tidigare — senast förra året — förts fram till riksdagen, men då liksom nu har utskottets majoritet föreslagit att motionerna icke skulle föranleda någon riksdagens åtgärd. I utskottets utlåtanden, både 1966 och i år, finnes skälen för utskottets ställningstagande redovisade. Jag vill därför bara erinra om att avgiftsuttaget till AP-fonden är fastställt för en femårsperiod t. o .m. 1969. Till 1968, kanske redan i höst, skall riksförsäkringsverket ha sin beräkning av det erforderliga avgiftsuttaget till AP-fonden för nästa femårsperiod klar. Sedan blir det riksdagens sak att ta ställning till avgifternas storlek fr.o.m. 1970. En debatt om avgifterna till AP-fonden kommer då naturligtvis att föras. Att nu något år dessförinnan börja med nya utredningar och undersökningar, innan man känner till resultatet av riksförsäkringsverkets beräkningar, förefaller mig meningslöst. Redan nu vill jag dock för min del framhålla, att tanken på att förlägga en kanske avsevärd del av pensionssparandet utanför ATP-systemet förefaller mig innebära stora risker för löntagarna. Visserligen har det talats om åtgärder som skulle skydda dessa avsättningar, men för löntagarna i allmänhet torde det innebära en återgång till ett gammalt, föråldrat system. Genom AP fonden säkerställes löntagarnas pensioner, och en försämring eller ett risktagande av här åsyftat slag får icke ske. Man kan bara ställa frågan: Hur skall man förfara eller handlägga ärenden som när en arbetstagare byter tjänst, övergår från enskild till allmän tjänst?

Helt naturligt har ett samlat kapital av AP-fondens storlek samhällsekonomiska verkningar. Lika na Ang. allmänna pensionsfonden turligt är att skilda grupper i samhället ser på dessa verkningar på olika sätt. Men AP-fondens tillgångar ligger icke overksamma. I allmänna pensionsfondens årsredogörelse för 1966 finns en fullständig redovisning över hur fondens tillgångar är placerade. Näringslivet har t.ex. fått omkring 4,3 miljarder och bostadsbyggandet omkring 6,6 miljarder. Sedan dess har helt naturligt vissa förändringar skett, och i dag har vi fått läsa i tidningarna att AP-fonden den 31 oktober 1967 till bostadsbyggandet hade lånat ut 8,5 miljarder, till näringslivet 5,3 miljarder och i återlån 1,2 miljarder. Återlånen går till största delen till näringslivet, och man kan därför påstå att näringlivet har fått 6,5 miljarder. Vad som har gått till stat och kommun, räknat per den 31 oktober i år, är således bara 3,5 miljarder. Nära 11 miljarder av fondens tillgångar vid årsskiftet 1966/67 och omkring 15 miljarder per den 31 oktober i år, på de sammanlagda tillgångarna av 14,7 respektive 19 miljarder, har gått till sådana områden som bostadsbyggande och näringslivets investeringar. Riksdagen har också vid många tillfällen uttalat sig för både ett ökat bostadsbyggande och ökade industriinvesteringar. Därför kan man väl gott konstatera att AP-fondens pengar gått till ändamål som har riksdagens välsignelse. I några av de tidigare av mig nämnda motionerna har yrkats på utredning om AP-fondens förvaltning. De socialdemokratiska reservanterna anser att det för närvarande inte finns tillräckliga skäl för att bifalla dessa yrkanden. Jag vill erinra om att konjunkturinstitutets överdirektör Börje Kragh helt nyligen avlämnat sin utredning om »Finansiella långtidsperspektiv».

I några andra motioner har begärts olika slag av åtgärder för att få till stånd ändrade former för utlåningen från AP-fonden, reglerna för den s.k. återlånerätten, amorteringstider = för återlånen m.m. Bl. a. berörs frågan om användandet av banksystemet för utlåning av fondens medel. Här vill jag bara erinra om riksdagens beslut om inrättandet av Sveriges investeringsbank. Därmed har riksdagen skapat ett instrument, som väl kan användas för att på ännu ett sätt förmedla AP-fondens pengar till kapitalbehövande företag. I en dynamisk tid, där inte bara rationaliseringsåtgärder kräver nytt kapital, utan också kapital måste ställas till för. fogande för helt nya industrier, synes en samverkan mellan den statsägda banken och AP-fonden vara helt naturlig. Vad sedan gäller de ändrade reglerna för återlånen vill jag nöja mig med att hänvisa till herr Hagnells inlägg i andra kammarens debatt den 13 april i fjol om denna sak, där han erinrade om att återlånen slussades ut från AP fonden över bankerna till låntagarna. Jag vill dock tillägga att förhållandet på penningmarknaden i år är något annorlunda än i fjol, och det är också litet lättare över huvud taget att få låna pengar i bankerna. Detta kan bl.a. bero på att AP-fonden tagit över en del lånebehov, som tidigare fallit på de allmänna banksystemen, och på så sätt har pengar i viss utsträckning friställts för andra, nya ändamål. Som framgår av reservation nr 4 i bankoutskottets utlåtande nr 49 har de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet ej funnit, att det för närvarande föreligger tillräckligt starka skäl för ett bifall till de berörda motionerna. Vad slutligen motionerna I: 342 och II: 427 beträffar är det troligt att de frågor, som upptages i dessa motioner, blir föremål för överväganden i den utredning som jag tidigare i mitt anförande talat om. Därför synes dessa motioner inte nu behöva föranleda någon riksdagens åtgärd. Herr Enarsson tog upp en del punkter i sitt anförande, som jag gärna vill säga något om. Bland annat talade han med anknytning till motionen II: 747 om ett pensionssparande utanför AP fonden. Det skulle medföra, menar förslagsställarna, ett sparande som stannade hos företagen. För att skapa säkerhet för de anställda skulle då någon form av kollektivt ansvar mellan samgående företag skapas. Det där kan ju låta bra, men jag tror nog, att svårigheterna har underskattats en hel del när det gäller att skapa detta kollektiva ansvarsinstitut. Jag tror t.ex. att det kan bli svårt att få med alla företag i ett sådant institut. ATP-systemet har skapats efter en hård politisk strid för att trygga löntagarnas rätt till tjänstepension. Den är trygad genom ATP-systemet, och när man har en trygg och säkert ordnad tjänstepension, frågar löntagarna sig säkerligen varför man skulle bryta sönder detta system och skapa ytterligare pensionsfonder, där man från början räknar med behov av särskilda åtgärder av kollektiv art för att försöka täcka in gjorda utfästelser. Har man inte vid upprättandet av dessa planer glömt bort en part, nämligen löntagaren — pensionstagaren? Herr Enarsson kom också in på frågan om fondernas förvaltning och att man kunde koppla ihop fondförvaltningen med risker för centraldirigering av näringslivet. Jag minns inte om orden föll exakt så, men meningen var väl den. Jag skulle faktiskt mot det vilja erinra om — det har jag sagt förut här — att en kapitalfond av AP-fondens storlek naturligtvis har samhällsekonomisk betydelse och att man kan ha olika uppfattning om hur fondens medel skall förvaltas. Men att tala om »en oerhörd maktkoncentration» och en på politiska ställningstaganden grundad centraldirigering av näringslivet är ett väl mycket tillspetsat tal. Reglementet för AP-fondens förvaltning godtogs av riksdagen, och enligt detta beslut skulle fonderna förvaltas av tre olika fondstyrelser för att undvika en alltför stark koncentration. Vid 1966 års slut förvaltade första fondstyrelsen cirka 4 miljarder, andra fondstyrelsen 7,8 miljarder och tredje fondstyrelsen 2,8 miljarder kronor. Det är stora pengar, men våra storbanker, försäkringsbolag, vissa stiftelser och förvaltningsbolag förvaltar också stora kapital. även om det förvaltade kapitalet är uppdelat på olika förvaltande enheter, så finner man, när det gäller banker, stiftelser, förvaltningsbolag osv. ofta personella samband mellan dessa företag. Man kanske också kan fråga sig: Vilka sitter då i AP-fondernas styrelse? Av vissa uttalanden kan man få den tron att det är regeringsledamöter eller endast personer, som står regeringen nära. Men så är inte fallet. Namnen på styrelseledamöterna återfinnes i AP fondens årsredogörelser och där hittar man bl.a. direktörerna Tryggve Holm, Bertil Kugelberg, Sven Olof Träff och inte att förglömma riksdagsmannen Stig Stefanson i denna kammare.

Herr talman! Jag yrkar bifall till bankoutskottets utlåtande nr 49 vad gäller punkterna A, B och D. Vad avser punkterna C och E yrkar jag avslag på utskottets förslag och bifall till reservationerna nr 3 och 4.

Herr talman! Låt mig först ta fasta på vad som i bankoutskottets utlåtande nr 49 råder allmän enighet om, nämligen att behovet av en utredning rörande AP-fondens framtida ställning och organisation är erkänt av alla. Vad som bl.a. skiljer är uppfattningen om hur denna utredning lämpligen bör gå till. Från vårt håll har det upprepade gånger hävdats att det bör vara en parlamentarisk utredning. Från socialdemokratisk sida har man, såvitt jag kunnat finna, undvikit att säga något bestämt om den parlamentariska anknytningen. Varje gång frågan återkommit — och det har den gjort varje år sedan 1963 — har man nöjt sig med att hänvisa till vissa pågående utredningar, vilka borde slutföras innan man gick vidare på utredningsvägen. Men nu har alltså den stund kommit då det i varje fall inte längre finns några pågående utredningar att hänvisa till. Långtidsutredningen föreligger sedan lång tid, och i början av detta år överlämnade professor Kragh sin utredning om de finansiella långtidsperspektiven i svensk ekonomi. I det läget har även ödets makter ingripit på motionärernas sida. Med lottens hjälp har nämligen utskottet hemställt om riksdagens bifall till en parlamentarisk utredning. De socialdemokratiska reservanterna har stannat vid att blott och bart notera att det föreligger planer inom finansdepartementet — herr Larfors redogjorde för detta — på att tillsätta en utredning om allmänna pensionsfondens förvaltning m.m. Med hänvisning till dessa planer avstyrker man motionen om en skyndsam parlamentarisk utredning. Det hade varit intressant att närmare få veta varför man vänder sig mot en parlamentarisk utredning. Eller är det kanske så att man alltjämt håller den frågan öppen i avvaktan på utredning ens slutliga tillsättande? Den senare tolkningen är ju inte alldeles utesluten. För utskottsmajoriteten har det tett sig naturligt att utredningen får en parlamentarisk sammansättning, som möjliggör insyn för och medverkan av skilda meningsriktningar. Jag vill betona ordet insyn; som bekant är det ett honnörsord i aktuell politisk debatt. I detta sammanhang gäller det alltså att slå vakt om riksdagens egen rätt till insyn, och man kan tycka att det inte borde vara så svårt att få allmän samling kring en aktivitet av det slag. Det kan heller inte vara annat än till fördel för den politiska debatten, om de olika uppfattningar som kan finnas beträffande AP-fonden i olika avseenden får brytas mot varandra redan på utredningsstadiet. Det gör det ju möjligt med ömsesidiga hänsynstaganden. Det är ju också ett tillvägagångssätt som har gammal hävd i svensk politik och som alltid har ansetts vara värdefullt. På senare tid har man emellertid inte kunnat undgå att märka en växande tendens att förlägga även viktigt utredningsarbete inom ramen för den departementala verksamheten. När det gäller AP-fonden skulle detta sannolikt innebära — om man får tillåta sig en gissning — att det ekonomiska planeringsrådet med tillhörande utredningsråd blir det organ som får ta hand om den nya utredningen. Här finns god tillgång på expertis, men den bör rimligen också i viss utsträckning kunna stå till förfogande för en utredning med parlamentarisk förankring. En sådan utredning har ju dessutom i de gjorda utredningarna ett gott underlag för en fördjupad diskussion av AP fondens samhällsekonomiska roll och fondkapitalets förvaltning. Som professor Kragh påpekat har han i sin utredning avstått från att ta upp frågor av politisk och administrativ natur. Det har för honom inte varit möjligt eller lämpligt. Herr Enarsson var också inne på den saken. Utskottet anser vidare att det är ett centralt önskemål att allmänna pensionsfondens resurser i framtiden skall kunna ställas till näringslivets förfogande även i andra former än för närvarande. Man kan tänka sig en vidgad medverkan från affärsbankerna för att lösa vissa problem rörande resurser och risker för fonden. Det finns förslag till olika lösningar. Inte minst torde dessa vara av värde för de mindre och medelstora företagen. Det är också de mindre företagen som skulle få den största nyttan av de motionsförslag till ändrade regler för återlån som utskottet, likaså med lottens hjälp, har tillstyrkt. Särskilt önskvärt är att vidga den nuvarande snäva tidsgränsen för rätt till återlån. Den bör utsträckas från ett till fem år. I en av motionerna — den berördes av herr Enarsson — har man tagit upp avgiftsuttaget till allmänna pensionsfonden. Uppgiften att beräkna grunderna för avgiftsuttaget åvilar emellertid, som herr Larfors erinrade om, riksförsäkringsverket. Dess förslag kommer att läggas fram inom kort — i december månad har det sagts. Då är det säkerligen mest ändamålsenligt att vänta och se vad det förslaget innehåller, innan vi tar upp någon mera ingående diskussion om dessa avgifter. Utskottet avstyrker alltså motionerna i fråga. En annan motion, som också berördes av herr Enarsson, innehåller ett förslag till en mycket genomgripande förändring av formerna för den fondbildning som ingår i tilläggspensionssystemet. Samma förslag prövades inom utskottet förra året, och då blev slutsatsen att en sådan decentralisering av medelsförvaltningen, som motionärerna eftersträvar, förutsätter en så genomgripande omprövning av de principer som hittills har legat till grund för handhavandet av fondkapitalet, att den inte bör komma i fråga. Utskottet har i år ingen annan bedömning. Herr talman!